Herr talman! I går gällde det strutsar, skvadrar och krokodiler, i dag kom hönsen. Det har talats om nykomlingens okunnighet och Ny Demokratis floskler, osv. Hela tiden har vi Sten Andersson i Malmö som talar om hur debatten bör gå till. Jag förmodar att talmannen uppskattar hans hjälp. Jag skall försöka att inte tala om kineser och höns och ej heller citera Bibeln. Men jag vill genast säga att det som sades om landstingsrådens löner -- som alltså är väsentligt högre än riksdagsledamöternas -- är ytterligare ett bevis på att landstingen snarast bör läggas ned, vilket återfinns i Ny Demokratis program tillsammans med mycket annat klokt. Vi lever i löneförhandlingarnas förlovade land. Där lyckas man stundtals lamslå hela landet utan att riskera någonting själv. Statliga arbetsgivare blockerar statliga arbetstagare och låter tredje man få lida och samtidigt betala alltihop. Detta har nu kommit in i riksdagen, där riksdagsmännen är förste man, andre man och tredje man på en gång. Det är oerhört intressant. Om en riksdagsledamot jobbar hårt och effektivt är hon givetvis mer värd än dagens lön. Men detta faktum gäller många andra svenskar också. Om tidigare riksdagar hade vågat besluta om ett rent, logiskt och stenhårt systematiskt sätt att fungera och justera riksdagsmännens löner, då hade vi inte haft dagens situation. Men det fungerade aldrig. Ni chickade ur direkt -- det är engelska och betyder ungefär att ni ''lade er platt''. Nu har vi dock dagens situation och den innebär kris. Det är arbetslöshet, svångremmar och allt vad ni vill. Krisen är till stor del politiskt betingad. Visserligen är blandningen av statsråd och riksdagsmän litet annorlunda än förut, men det tror jag inte folk ser på det viset. I det läget är det tokigt om en ny riksdag höjer sina löner, även om riksdagsmännen vore värda högre löner. Arbetslösa ungdomar är värda arbete. Fattigpensionärerna är värda högre pension, men vad fick de? Jo, i present fick de en utredning. Därför föreslår jag att riksdagsmännen också får en utredning i present i stället för en lönehöjning. Då skall man utreda hur systemet egentligen borde se ut. Vårt svar till oss själva bör vara detsamma som vi ger till andra. Låt oss svälja vår egen medicin. Det är bekvämt med utredningar, och det passar bra här, tycker jag. Då kan man ta fram ett fräscht, rakt, rättvist lönesystem. Ur min synpunkt bör det innefatta vad vi har skrivit och vad jag har motionerat om: en arbetsgivare och en lön. Det betyder att om man jobbar åt en arbetsgivare -- i detta fall staten -- har man kontrakt med staten, och staten betalar mig för att jag jobbar och gör så mycket jag kan. Om jag sedan sitter i bolagsstyrelser eller i ett utskott, så har jag i alla fall bara en lön. En arbetsgivare, en lön. Har man en annan arbetsgivare kan man också ha en annan lön. Men vi skall inte ha en kombination av lön, arvoden, specialtillägg, pensioner och allt sådant. Ute i folkdjupet misstänker man, inte helt utan fog, att sådant pågår. öre om dagen till barnen i Sverige var för mycket, alla ni som tyckte att 1 miljard, dvs. 120 kr. per medborgare och år i statsbudgeten var en fråga värd regeringskris, devalveringsrykten och höjda räntor, alla ni som gjorde detta måste nu brinna av längtan att föregå med gott exempel. Exemplets makt är stort. Besparingar är ordet för dagen. Tänk så mycket viktigare det nu blir att öka köpkraften på kronan, eller snarare se till att inte urholka den ännu mer. Alla riksdagsledamöter har nu ett gott incitament för att göra ett bra arbete. Jag kan lugna er med att Bert Karlsson i Skara och jag själv bägge har förlorat på att gå in i riksdagen -- givetvis inte politisk uppmärksamhet, men i pekuniära medel. Jag säger detta för att glädja kammarens majoritet. Jag förstår att det gör er mycket glada. Debatten kring riksdagsledamöternas löner och villkor är nyttig. Det finns mycket att ändra på i politikens förunderliga värld. Det som Hugo Hegeland tog upp -- och som jag hade rätt att replikera på, vilket talmannen medgav senare -- nämligen att hälften så många riksdagsmän som fick dubbelt så mycket hade en bra service, det programmet står jag fortfarande för. Det finns att läsa i Ny Demokratis program. Vi har också med personval och mycket annat smått och gott, men vi är inte där än. I dag ser det ut som det gör. Det är kris i Sverige. Jag vill till sist upprepa en tes ur en visa: Ska man förändra världen då får man ligga i. Jag yrkar bifall till utskottets kloka slutsatser.

Herr talman! Jag ställde som jag tyckte en rak fråga till Ny Demokrati angående deras särskilda yttrande. Ian Wachtmeister svarade på ett sätt som jag tyckte var mindre klart. När man läser detta särskilda yttrande får man den uppfattningen att en politiker och ledamot av Sveriges riksdag skall ha en arbetsgivare och en lön för arbetet. Då är min fråga: Kan man enligt Ny Demokrati vara ledamot i Sveriges riksdag men också ha lön från t.ex. ett uppdrag i en styrelse i ett privat företag eller från ett annat arbete? Det särskilda yttrandet är inte riktigt klart. Det svar Ian Wachtmeister presenterade var inte heller klart. Ge nu klart besked. Om man sitter i Sveriges riksdag, skall man då inte kunna ha några sidoinkomster, enligt Ny Demokrati?
Herr talman! Jag märker att Sten Andersson i Malmö ofta uppfattar det jag säger som något annat än vad jag har sagt. Jag skall då försöka igen, så får jag se hur Sten Andersson uppfattar det. Med en uppdragsgivare menar jag i det här fallet staten. Om staten gör ett avtal med mig att arbeta för staten, då skriver jag på avtalet och får en bra lön i det scenario jag talar om. Sedan fullgör jag mitt uppdrag åt staten på samma sätt som jag skulle göra om jag arbetade i en större koncern. Jag sitter kanske med i ett dotterbolags styrelse. Jag kanske blir medlem i en utredning. Jag gör mitt bästa. Men från den uppdragsgivaren har jag klart och tydligt en peng. Denna peng kan gärna för mig få vara 50 000 kr. i månaden, för att göra Sten Andersson glad. Men allt finns på bordet. Jag kommer inte att ha möjligheten att mygla till mig ett litet styrelsearvode här, litet utlandsresor där osv. under bordet. Ingenting sådant. Alla vet att allting finns på bordet och att det handlar om en viss summa pengar.
Herr talman! Jag vill först säga att det inte är staten som skapar kontrakten med oss, utan faktiskt väljarna. Men om jag har fattat Ian Wachtmeister rätt är det så här: Är du ledamot av riksdagen så skriver du ett kontrakt med staten. Om du senare deltar i olika utredningar eller blir med i olika statliga styrelser skall du inte ha någon extra ersättning för den saken. Om du däremot som ledamot av Sveriges riksdag kan komma med i ett privat företags styrelse eller kanske få ett tiondelsjobb som konsult i ett privat företag, då är extra ersättning acceptabelt. Har jag fattat det rätt, Ian Wachtmeister?
Herr talman! Att väljarna är våra uppdragsgivare har jag påmint denna kammare om förut. Väljarna är de främsta uppdragsgivarna, men det är inte de som skriver kontrakten. Deras resonemang skulle nog kunna kännas igen ganska mycket i det resonemang jag tidigare har försökt föra. När det sedan gäller detaljerna, hur detta skall göras i praktiken, så tycker jag på fullt allvar att denna riksdag har gjort sig väl förtjänt av en utredning i present och svar. Det är precis vad vi ger alla möjliga andra när det gäller angelägna frågor. När det gäller fattigpensionärerna skall vi först utreda hur det känns att vara fattig, och sedan kanske vi skall göra något åt det. Nu kan vi utreda hur det känns att vara riksdagsman och sedan göra någonting åt det. Det finns många roliga element i denna diskussion om hur man sedan skall utforma saken praktiskt. Jag har aldrig sagt att de som gör ett bra jobb inte skall få bra betalt, men jag har sagt att i den röra som är nu och den kris Sverige är i nu är det fel att göra någonting åt lönerna. Varsågod och svälj! Tillsätt en utredning som kan komma med ett bättre förslag!

Herr talman! Om riksdagsledamöternas löner skulle knytas till vissa riksdagsreportrars genomsnittslöner, vore det kanske lättare att uppnå konsensus i kammaren när det gäller den här frågan. Kurt Ove Johansson gör det litet väl enkelt för sig i debatten, när han talar om hur enig man tidigare har varit. Han sade att man måste föra diskussionen på ett allvarligt plan. Förlåt, men vem var det som bröt enigheten? Vem var det som agerade populistiskt i våras? Det var ett enda Eko-inslag av en duktig reporter som fick en regering att snabbt vända på klacken och bli mycket handlingskraftig i sitt agerande. Det är förbluffande vilken styrka man använde sig av i det här sammanhanget, samtidigt som det när det gäller andra frågor kan ta åratal att få någonting gjort. Vi kristdemokrater har försökt att följa konsensusprincipen, eftersom den här typen av frågor, liksom många författningsfrågor, lämpar sig väldigt illa för partipolitiska strider. Vi har inte på något sätt varit låsta, utan vi har varit beredda att ta rejäla kliv för att återställa nivån för riksdagsledamöternas löner. Vi var också beredda att gå med på en upptrappning, men eftersom det inte fanns någon majoritet i utskottet, fanns det ingen anledning att bedriva en demonstrationspolitik. Steget blir dock mycket kraftigt den 1 april 1993, vilket säkert kommer att väcka debatt. Jag kan tänka mig att puritanen Johan Lönnroth fortfarande vill hålla sig till bara en öl på tåget hem. Det kan bli problem i den situation som uppstår 1993. Det hade varit bättre, om man redan nu hade tagit ett stort steg. Det finns en annan fråga, som jag tillsammans med Bertil Fiskesjö har varit inne på i ett särskilt yttrande, och det är de konstitutionella konsekvenserna. Det drar ett löjets skimmer över både riksdagen och konstitutionsutskottet när man formulerar lagar om avvikelser från lagarna. Jag har ställt upp i det här sammanhanget, men i fortsättningen är jag inte beredd att medverka till att det skapas lagar om avikelser från lagar. Det kan ju -- som Birger Hagård var inne på -- bli som med de kinesiska askarna, att vi skapar lagar om avvikelser från lagar om avvikelser osv. i all oändlighet. Herr talman! Också statsrådslönerna har varit på tapeten, även om debatten dominerats av riksdagsledamöternas arvoden. Enlig mitt sätt att se är det orimligt att överlåta frågan om statsrådslönerna till regeringen för beredning -- statrådens löner skall alltså utredas av statsråden själva! Det är klart att statsråden inte vill ta i den frågan, inte ens med tång. Därför yrkar jag bifall till reservation 4.

Herr talman! Till Kenneth Lantz vill jag säga att den beredningsgrupp som förvaltningsstyrelsen har tillsatt har till uppgift att se över inte bara hur man skall lösa arvodesfrågan, utan även hur man skall lösa frågan om pensioner och andra avgångsvederlag. Man kan däremot ställa sig skeptisk till den tanke som en av Ny Demokratis representanter framförde, att man skulle höja riksdagsledamöternas arvoden så kraftigt att samtliga ledamöter vid uppdrag inom det statliga myndighets och styrelseväsendet inte skulle uppbära några särskilda arvoden för sådana uppdrag. Jag vill fästa uppmärksamheten på att det inte alls förekommer någon omfattande sidoarvodesflora bland riksdagens ledamöter. De flesta har strängt taget inga andra inkomster än riksdagsledamotsarvodet.

Herr talman! Folkpartiet liberalerna har i många år arbetat för att varje trossamfund bör stå fritt från staten. Därför har vi också varit pådrivande i religionsfrihetsfrågor. Det gäller tillkomsten av religionsfrihetslagen 1951 och utredningarna 1958 och 1978 om stat--kyrka-frågan liksom beslutet om de fortsatta samtalen mellan staten och kyrkan i mitten av 1970-talet. De presenterades för kyrkomötet 1979, tror jag. Tyvärr avvisade kyrkomötet det förslag till uppgörelse som då presenterades. I och med detta avvisande stod det klart att det under de närmaste åren inte skulle vara möjligt att få till stånd ett beslut. I det läget valde vi att arbeta för en frigörelse för den svenska kyrkan genom successiva reformer, och ett antal beslut har fattats i den riktningen. Den religiösa situationen i vårt land har emellertid förändrats ganska påtagligt under de senaste åren. Sedan länge tillhör ett betydande antal invånare i vårt land de frikyrkliga samfunden. Och genom de senaste årtiondenas invandring har därutöver kyrkor med fast kyrkostruktur och folkkyrkotradition tillkommit, vilka ställer bestämda krav på respekt från det nya värdlandets sida. Svenska kyrkans lagfästa ställning innebär i denna situation i ännu högre grad än hittills att den situation som vi har är orimlig. Om vi som nation skall leva upp till våra ideal i fråga om en praktiskt fungerande religionsfrihet för alla invånare i landet, ställer detta också krav på att svenska kyrkans ställning förändras. Enligt vår mening bör det bli tydligare för alla att svenska kyrkan är något annat än en samhällsfunktion eller en offentlig myndighet. Av omtanke om den svenska kyrkans möjligheter att fylla denna funktion, vill vi uttala som vår mening att svenska kyrkan, oavsett hur det fortsatta reformarbetet kommer att fungera, också skall ha möjligheter att fungera som en öppen folkkyrka. Vi har tidigare alltid reserverat oss i dessa sammanhang. I utskottets betänkande redovisas emellertid att Carl Axel Petris utredning kommer att presenteras en kort tid efter jul. Därför har vi valt att inte reservera oss utan att i stället skriva ett särskilt yttrande, detta för att markera att vi inte på något sätt har ändrat vår principiella inställning i frågan, nämligen att svenska kyrkan skall stå fri från staten. Herr talman! Folkpartiet liberalerna har också väckt en motion som handlar om medlemsreglerna. Vi har för övrigt väckt samma motion under flera år. Vi anser att det borde vara självklart i en demokrati att det krävs en viljeyttring för att bli medlem i ett trossamfund. Så är det inte i dag. Justitieombudsmannen har påtalat att utländska medborgare som tillhör ett evangeliskt-lutherskt samfund automatiskt blir medlemmar i svenska kyrkan när de blir svenska medborgare, dvs. ett slags tvångsanslutning. JO hänvisar till de propåer som har kommit till invandrarverkets medlemskapsbyrå om synpunkter på detta. Nu har det funnits övergångsbestämmelser under 15 år i denna fråga. Det är orimligt, speciellt som JOs påpekanden har kommit. Också den här frågan väntas emellertid bli behandlad i den utredning som presenteras efter jul. Vi har därför även i denna fråga valt att denna gång avge ett särskilt yttrande. Det innebär emellertid inte heller i detta fall att vi har en annan uppfattning än den som vi har hävdat i vår motion.

Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har ju riksdagen någon gång under varje höst haft anledning att ta ställning till de under den allmänna motionstiden väckta motionerna om att svenska kyrkan skall skiljas från staten. Det hör till ritualen att folkpartiet i regel reserverar sig mot beslut om att avslå förslaget. Och det hör också till ritualen att vänsterpartiet i regel väcker motioner och uttrycker samma uppfattning som folkpartiet. En och annan socialdemokrat gör det också, medan centerpartiet hela tiden vill slå vakt om status quo. Denna ritual har pågått ett antal år, och utskottet har hänvisat till pågående utredningar. Denna gång finns det all anledning att notera att utskottet är enigt. Och det beror, som Ylva Annerstedt har sagt, på att Carl Axel Petris expertutredning snart är färdig. Det sägs att den skall presenteras i januari månad. Det kan väl finnas även en annan orsak till att utskottet har blivit enigt, nämligen att regeringspartierna inte alltför ofta och alltför mycket vill demonstrera sin oenighet. Det som i detta sammanhang är värt att notera är att det 1982 skedde något mycket avgörande för svenska kyrkan. Under dåvarande statsminister Thorbjörn Fälldins ledning träffade de fyra största partierna en överenskommelse om en kyrkomötesreform som har varit av mycket stor betydelse för svenska kyrkan. Och det är en mängd olika beslut som numera fattas av svenska kyrkan själv och inte av riksdag och regering. Som föregående talare sade genomförs successiva reformer. På s. 4 i utskottsbetänkandet går det att läsa ytterligare ett par saker som är exempel på att vi nu fattar beslut om att överflytta frågor till kyrkans egna organ. Det är emellertid en sak som jag saknar i det som Ylva Annerstedt sade, nämligen vad folkpartiet skall göra när Petris utredning är färdig. Det finns, som sagt, olika uppfattningar. Men vad man än har för uppfattning menar jag att det är nödvändigt att man funderar igenom vad som nu skall göras. Jag kan inte se annat än att det är nödvändigt och mycket angeläget med en beredning, gärna en parlamentariskt sammansatt beredning, som kan samarbeta med svenska kyrkans företrädare. Och jag är så pass optimistisk att jag tror att det åtminstone på vissa punkter går att nå enighet t.o.m. mellan folkpartiet och centerpartiet i denna fråga, även om det kan verka väldigt optimistiskt. Men jag har trots allt förhoppningen och uppfattningen att det i alla fall i vissa avseenden skall vara möjligt att nå enighet. Jag noterar att Ylva Annerstedt i det särskilda yttrandet skriver att det är angeläget med samtal mellan regeringen och svenska kyrkans företrädare. Och jag ställer gärna upp på det. Men jag tror faktiskt att det vore ganska bra för sakens egen skull om även de partier som inte är företrädda i den nuvarande regeringen får vara med i sådana samtal, dvs. att en beredning tillsätts där alla riksdagspartier, får vara med. Jag skulle vilja fråga Ylva Annerstedt om hon anser att detta är en bra lösning. Sedan får vi se vad som kan hända i framtiden. Det värsta som kan hända nu, för kyrkans egen skull, oavsett om man är statskyrkoanhängare eller vill ha kyrkan fri, är att man lägger den, som jag har anledning att tro, fina och goda utredning som Carl Axel Petri har gjort, i en låda på civildepartementet. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det är egentligen en märklig formulering som Ylva Annerstedt använder. Det som står i övergångsbestämmelserna i grundlagen är att en ändring av medlemskapsreglerna icke kan ske utan kyrkomötets samtycke. Det blev den kompromiss som alla de stora partierna samverkade till. Man kan inte riva upp det beslutet utan att ha ett genomtänkt alternativ, som dels garanterar svenska kyrkan möjlighet att arbeta, dels lever upp till de religionsfrihetsbestämmelser som vi antog här i riksdagen 1958. Det är som en syntes av dessa båda önskemål detta beslut skall formas.

Herr talman! jag skall först säga att jag under de senaste åren har upplevt många glädjande situationer i mina egna privata relationer till kristna människor. Det gäller arbete med flyktingfrågan och olika antirasistiska manifestationer som vi har genomfört i Göteborg på senare tid, där kristna människor ofta har varit de som gått i spetsen. Men även andra saker har hänt, som känns oroande. Då menar jag inte bara det som har att göra med Livets ord och den kristna fundamentalismens utbredning. Man känner också hos en del politiker en, jag skulle vilja kalla det kristen hybris, ett kristet övermod. När statsministern talade i går tyckte jag att man tyvärr kände av detta litet grand. Det mesta han sade kunde jag helt och fullt instämma i, men inte allt. Han talade bl.a. om den av kristendomen och de antika idealen inspirerade humanismen och antydde att den kristna humanismen hade spelat en avgörande roll för de mänskliga fri och rättigheternas framväxande. Det är i och för sig sant att det finns sådana stolta traditioner. Men han borde också på något sätt ha påpekat att det även finns andra kristna traditioner, som definitivt inte har befrämjat de demokratiska frioch rättigheterna. När t.ex. islam bredde ut sig innebar det på många håll att de demokratiska fri och rättigheterna utvidgades, i och med att islam trängde tillbaka den katolska kyrkan med dess inkvisition och alla de gräsligheter som fanns i samband med denna. Vi har också haft ett antal krig där biskopar och prelater har välsignat de olika krigförande parterna, även om det har varit fråga om oerhört brutala krig. Den kristna kyrkan har också till stora delar välsignat en mycket brutal kolonialism. Jag har också, måste jag säga, litet svårt att förstå den saktmodighet som jag känner i den här kammaren. Jag är ju ny och har inte varit med om de långa debatter som jag har förstått att ni har haft. Ylva Annerstedt använde termen tvångsanslutning. Jag tycker också att det är en riktig benämning. Jag skulle kunna tänka mig att skärpa den ytterligare och tala om en kollektivanslutning. Jag tycker att medlemskapsregeln, speciellt vad gäller barn, är klart mer upprörande än exempelvis den kollektivanslutning till politiska partier som ni tidigare har diskuterat i denna kammare. Jag tycker också att det är mycket upprörande att jag som icke medlem i denna kristna förening fortfarande tvingas betala pengar till den, den s.k. dissenterskatten. De känslor som man kan uttrycka i de här frågorna måste vara starka, för detta bryter faktiskt mot grundläggande demokratiska fri och rättigheter. Jag blir också mycket upprörd över när Göran Åstrand talar om att vi här i riksdagen inte kan fatta beslut med 51 % mot 49, utan beslutet kräver kyrkomötets samtycke. Det är möjligt att det finns sådana beslut. Jag måste medge att jag nog är litet okunnig om ifall det verkligen förhåller sig på det sättet. Men jag tycker ändå att det strider mot vår svenska konstitution, mot våra svenska grundlagar. Detta har konstitutionsutskottet slagit fast, och det kommer tydligen också Petris utredning att slå fast. Jag skulle också vilja vända mig till centerpartiet och fråga: Kan man verkligen ha folkomröstning i fråga om grundläggande demokratiska fri och rättigheter? Gör det, i och för sig litet absurda, tankeexperimentet att en religion som förespråkar att män skall ha flera hustrur breder ut sig i detta land. Man säger att nu skall vi ha folkomröstning om att införa en lag som tillåter tvegifte, och så får man en knapp manlig majoritet i denna folkomröstning. Jag vet att det finns många, även kristna människor, som inte tillhör svenska kyrkan, och även sådana som tillhör svenska kyrkan, som är mycket upprörda över att detta går så långsamt som det gör. Jag skulle egentligen vilja kunna säga som det står -- är det möjligen i Bibeln -- att man ett antal gånger kan säga: Nu skiljer jag mig från min hustru. Förmodligen är det mannen som får säga det och inte hustrun. Det är egentligen vad jag skulle vilja yrka. Härmed skiljer jag mig som riksdagsrepresentant från svenska kyrkan. Men det är liksom poänglöst. Jag har inte ens något yrkande i denna fråga. Men jag har som sagt ganska starka känslor.
Herr talman! Det har naturligtvis, som Johan Lönnroth säger, i den kristna idétraditionen och den kristna historien förekommit många övergrepp. Men det kanske ändå faller utanför ämnet för i dag. Att jag begärde ordet berodde på synen på medlemskap, eller som det ofta inom svenska kyrkan i stället talas om, kyrkotillhörigheten Jag håller med Johan Lönnroth så långt, som att det är nödvändigt att se över de nuvarande bestämmelserna. Jag kan bara som ett exempel nämna att olika bestämmelser gäller för barns medlemskap beroende på om föräldrarna är gifta med varandra eller inte. Det kan man möjligen förstå utifrån tänkesättet på 50-talet, då nuvarande bestämmelser kom till, men inte utifrån dagens betraktelsesätt. Det finns också andra exempel. Här har nämnts exempel som visar att man kan behöva se över nuvarande bestämmelser. Men på en punkt vill jag mycket bestämt uttrycka min åsikt. Där kan jag inte hålla med Johan Lönnroth. Det är då han antyder att barn över huvud taget inte skulle kunna bli medlemmar. Jag menar mycket bestämt att det måste tillhöra föräldrarätten att få ta ställning till om ens barn skall få vara medlemmar i en organisation som exempelvis svenska kyrkan. Jag menar att detta måste vara oerhört grundläggande. Det skulle vara ett mycket stort övergrepp om det vid en reform skulle innebära förbud för barn att få tillhöra svenska kyrkan. Jag menar att det måste tillhöra föräldrarnas rätt att få avgöra om barnen skall få vara medlemmar. Detta synsätt är mycket grundläggande för svenska kyrkan, men faktiskt också för exempelvis den katolska kyrkan. Däremot räknar de traditionella frikyrkorna, de som har bekännelsekrav för medlemskap, inte med barnen som medlemmar.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Torgny Larsson beträffande föräldrarätten. Jag har svårt att se det på samma sätt. Man kan göra jämförelsen med våra respektive politiska partier. Mina barn har varit medlemmar i något som heter Sveriges socialistiska pionjärer. Det är några som har frågat vad den stjärna som jag ibland har på mig betyder. Det är alltså symbolen för den här barnorganisationen. Det har varit heta diskussioner även där om när man kan tillåta att barn går med i dessa organisationer. Jag vet inte hur ni har det i Unga Örnar, men jag är själv av den mycket bestämda uppfattningen att detta måste vara ställningstaganden som barnen gör själva när de har nått den ålder då de på något sätt kan ta ställning. Jag tycker egentligen att principen med dopet är stötande. Men den avgörande skillnaden här är att detta handlar om en statskyrka. Det är en statlig kyrka, som vi här i riksdagen fattar beslut om. Då reagerar jag mot den här kollektivanslutningsregeln. Om det hade varit en fristående kyrka som själv hade infört de här reglerna hade det i alla fall för mig varit betydligt mindre stötande än när det är som nu, att man i princip kollektivansluter barn till denna statskyrka. Till Göran Åstrand vill jag säga att det finns många religioner som åberopar gamla traditioner i dessa dagar, exempelvis den islamiska fundamentalismen som breder ut sig i Iran. Man hänvisar till gamla århundrandens traditioner av att islams lagar skall stå över demokratiskt fattade lagar. Jag anser att en av demokratins kärnfrågor är att religionen är en privatsak. Vi måste alltså, för att kunna genomföra demokratin i det här landet fullt ut, mycket snabbt bli av med denna rest av det odemokratiska gamla samhället.
Herr talman! Jag tycker att Göran Åstrands senaste inlägg var ytterligt illavarslande för religionsfriheten Sverige och frågan om medlemskapsreglerna. Han kan vara övertygad om att de övergångsbestämmelser från 1982 som han hänvisar till definitivt hade utformats på ett annorlunda sätt om man över huvud taget hade misstänkt inom de politiska partierna att svenska kyrkan skulle förhala frågani nio år innan man tänkte göra något. Nu säger Göran Åstrand att vi får vänta till 1994 på ett nyt beslutsunderlag i denna fråga. Det är fullständigt orimligt att frågan om religionsfrihet i Sverige skall behandlas på detta sätt. De är ingen struntfråga det handlar om, utan det handlar om svenska medborgares grundläggande demokratiska fri och rättigheter. Det är en grundlagsfråga. Den kan faktiskt inte dragas på det sätt som svenska kyrkan har gjort. Då måste vi naturligtvis reagera. I nio år har vi väntat på ett förslag som skulle tillförsäkra svenska medborgare deras religionfrihet. Det är otillständigt att det inte hänt någonting!

Herr talman! Göran Åstrand försöker baka ihop frågan om medlemskap för utlänningar som blir svenska medborgare med hela omstruktureringen av kyrkan. Det är inte samma fråga. Jag skulle vilja ha ett klart och rakt svar från Göran Åstrand om han verkligen tycker att vi i fortsättningen till svenska kyrkan skall tvångsansluta utlänningar som blivit svenska medborgare, trots att detta tillhör en annan kyrka. Det är faktiskt vad som händer i dag.

Herr talman! Jag reagerade när Torgny Larsson talade om föräldrarätten. Det kan just var emot föräldrarnas vilja att barnen blivit anslutna till svenska kyrkan. Vi har i vår familj fått uppleva det. Våra föräldrar, som tilhör olika religioner, beslutade att barnen inte skulle tillhöra någon religion utan skulle själva få avgöra. Efter 15 år upptäckte vi att barnen var anslutna till svenska kyrkan. Det är helt i kontrast med religionsfriheten och med föräldrarätten att det inte ens behövs någon viljeyttring från föräldrarnas sida för att barnen skall bli anslutna till svenska kyrkan. Det måste bort.

Herr talman! Värdet och betydelsen av våra grundlagar kan inte nog understrykas. Vi har all anledning att värna och försvara dem -- och stundom förbättra -- framför allt i och men även utanför detta hus. Detsamma borde gälla de internationella konventioner som Sverige godkänt och undertecknat. Det är således viktigt att vi förmår leva upp till de åtaganden på olika områden som vi genom anslutningen till en konvention förbundit oss att följa. Sverige har vid flera tillfällen under senare år fällts vid Europadomstolen för att vår rättsordning uppvisar brister i förhållande till vad konventionstexten föreskriver. Det är därför glädjande att den nya borgerliga regeringen nu avser att låta en utredning närmare pröva möjligheten av att arbeta in internationella konventioner, främst då kanske Europarådets konvention rörande skyddet för de mänskliga frioch rättigheterna, också i den svenska rätten. Betydelsen av detta kan heller knappast överskattas om och när Sverige blir fullvärdig medlemsstat i EG. Det är självfallet viktigt att också allt framtida svenskt lagstiftningsarbete inriktas mot en harmonisering med sådana konventioner som vi anslutit oss till. Men det är samtidigt lika viktigt att vi håller ett vakande öga på det redan befintliga regelverkets förenlighet med våra grundlagar och ratificerade konventioner. JO-ämbetet kan härvidlag spela en än större roll än vad som för närvarande är fallet. JOs initativrätt medger granskning av handläggnings och beslutsärenden med principiell utgångspunkt från vad den svenska lagstiftningen stadgar. Sådan granskning sker också fortlöpande. Likaså medger ämbetsinstruktionen JO rätten att fästa riksdagens eller regeringens uppmärksamhet på t.ex. en uppenbar diskrepans mellan en svensk lagbestämmelse och innehållet i en internationell överenskommelse som Sverige biträtt. Sådan granskning borde kunna ske oftare än vad som nu är fallet och behöver i och för sig inte närmare regleras, utan kan med utgångspunkt från en sedvanlig lämplighetsbedömning kvarstå under JO Herr talman! Därutöver skulle det givetvis ge ytterligare tyngd åt JOs agerande, om riksdagen och dess konstitutionsutskott klart uttalade sitt stöd för Europarådets ministerkommittés rekommendation R 13 -- som ju Sverige de facto har accepterat -- i vilken just medlemsstaterna uppmanas stärka ombudsmannens möjligheter att särskilt beakta frågor rörande mänskliga rättigheter. I motionen 1991/92:K11 hemställer vi om att riksdagen måtte låta utreda vilka konsekvenser den åberopade rekommendationen av ministerkommittén skulle kunna få för det svenska JO-ämbetet. Konstitutionsutskottet ställde sig dock inte bakom denna önskan, tyvärr! Herr talman! Jag avstår från yrkande nu.

Herr talman! Som det är brukligt i samband med den årliga granskningen av JOs verksamhet har justitieombudsmännen vid möte inför konstitutionsutskottet berört de olika delarna av sin verksamhet och svarat på frågor. Konstitutionsutskottet har dessutom vid ett sammanträffande mellan utskottspresidiet och ombudsmännen fått information utöver vad som framgår av ämbetsberättelsen och statistik. Vidare har genom utskottskansliets försorg en genomgång gjorts av ämbetets diarier, protokoll och register. JO-ombudsmännen har ett viktigt värde. Det kan spekuleras i olika orsaker till att antalet ärenden har ökat kraftigt under senare år. Detta visar emellertid att JO-ämbetet genom att ta emot och pröva klagomål, göra inspektioner och ta egna initiativ har en viktig uppgift att fylla i det svenska samhället. Likaväl som det är viktigt att ämbetet åtnjuter stort förtroende hos allmänheten, är uppföljningen med hjälp av den årliga granskningen av ämbetsberättelsen en angelägen uppgift för konstitutionsutskottet. Jag vill konstatera följande. Det har inte vid årets granskning av verksamheten vid JO-ämbetet framkommit någon omständighet som har gett utskottet anledning till att göra något särskilt uttalande. Av detta konstaterande följer att ombudsmännen naturligen har mitt och utskottets förtroende. Ett enhälligt utskott föreslår också att riksdagen lägger justitieombudsmännens ämbetsberättelse till handlingarna. På en punkt finns det ett motionsyrkande. Det avstyrks emellertid av ett likaså enhälligt utskott. Motionen gäller hur justitieombudsmännen kan och bör förfara när de finner situationer där det kan sättas i fråga att en myndighet fullt ut inte har beaktat bestämmelser i internationella konventioner vilka Sverige har undertecknat. Mot bakgrund av ett sådant fall, som för övrigt redovisas i årets redogörelse, lämnar motionärerna synpunkter på om en ombudsman bör vända sig till riksdagen eller regeringen med sina iakttagelser. Så föreslås, som också har yttrats nu i kammaren, att den här saken skall utredas. Nu har inte något yrkande med anledning av motionen lagts i kammaren, men jag vill ändå göra ett par kommentarer. Konstitutionsutskottet eller riksdagen kan naturligtvis inte ompröva eller överpröva beslut som JO fattar. Om vi skulle gå in på en sådan ordning skulle det bli väldiga konsekvenser. Efter ett tag skulle det i realiteten innebära att konstitutionsutskottet och riksdagen skulle direkt få ta ställning till allmänhetens, enskilda människors, klagomål. En sådan utveckling är helt orimlig. Utgångspunkten är att bestämmelser i konventioner som Sverige har biträtt skall för att binda svenska myndigheter ha införlivats i den svenska rätten. Om så inte är fallet, är detta en sak för regering och riksdag -- vilka ju inte står under Jag vill särskilt påpeka att JO inte granskar riksdagen och regeringen. Därför får det avgöras från fall till fall om JOs granskning av konventionsbestämmelsernas tillämpning hos myndigheter skall leda till att man tar ett initiativ från riksdagens eller regeringens sida. Som påpekades av Henrik Järrel, vill jag nämna att det i regeringskansliet pågår överväganden om att tillsätta en utredning som skall pröva frågan om det är lämpligt att i vidare mån än vad som nu är fallet ge internationella konventioner, vilka Sverige har biträtt, motsvarighet i den svenska rätten. Det får vi väl i så fall återkomma till senare i riksdagen och i utskottet. Herr talman! Jag är naturligtvis helt ense med motionärerna om att det är angeläget att slå vakt om JO-ämbetets goda anseende. Jag tror att vi alla är överens om detta. Det ligger i riksdagens och i alla svenska medborgares intresse att vi har ett starkt JO-ämbete med högsta möjliga anseende. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Jag har en gång tidigare här i kammaren citerat vad Bertil Fiskesjö sagt vid ett sammanträde i konstitutionsutskottet. Eftersom han vid det tillfället inte skällde på mig för att jag citerade honom, skall jag göra det en gång till. När vi behandlade den här propositionen sade han att han var litet ängslig för att bestämmelserna kunde användas litet hårdhänt. Jag skulle vilja instämma i det. Kanske är jag något mer ängslig än vad Bertil Fiskesjö är, och det är kanske den enda skillnaden. Kanske är det så att vår ängslighet är proportionell i förhållande till resp. partis storlek. Det är mycket lätt för Bertil Fiskesjö att komma till rätta med sin ängslighet genom att helt enkelt rösta med oss vänsterpartister i den här frågan. Med detta vill jag yrka bifall till motionen och vänsterpartiets meningsyttring i konstitutionsutskottets betänkande 18.

Herr talman! Kamrater här i kammaren! Nu står vi i riksdagen på nytt inför att fatta ett beslut som känns både onödigt och byråkratiskt och vars konsekvenser leder till nya utgifter för konsumenterna. I dag är det den nya konstellationen socialdemokraterna, vänsterpartiet och Ny Demokrati som förenas bakom detta. Demokrati hade fått råda redan tidigare, hade vi i Västerbotten förmodligen fått tre Konsumbutiker nedlagda. Inbesparade arbetstimmar genom datorisering är en starkt bidragande orsak till att dessa tre butiker har kunnat överleva. Jag anser att incitamentet för modernisering av butikerna försvinner i och med denna lagstiftning. Prismärkning enligt lagförslaget är inte gratis. Handelns organisationer räknar med en sammanlagd ny utgift på över 900 miljoner. Varje ordinarie prismärkning kostar ca 12 öre per styck. I dag är det fritt fram för handeln att prismärka. De handlare som bedömer att de genom prismärkning ökar antalet kunder kommer naturligtvis även utan lagstiftning att fortsätta med prismärkning. Det är en dialog mellan konsumenter och handel som skall styra. Vi som avstyrker lagstiftning anser att skyldighet att ge prisinformation inte får upphöra trots att vi inte har en lagstiftning. Nu påtvingas i stället handeln en prismärkningsprocedur genom lagstiftning. Nu säger vän av ordning: ''Ja, men det kommer att ges undantag i prismärkningslagen.'' Men vad är det då för en lag, som dessutom kommer att innebära tolkningssvårigheter? Jag kan utan vidare upprepa vad jag sade här i kammaren den 30 maj när prismärkningen senast var föremål för avgörande. Jag citerade då, och jag gör det i dag, vad som står i förarbetena till 5 § i den här lagen: ''Den föreslagna regeln innebär i praktiken att skriftlig prisinformation inte behöver lämnas i mindre butiker med manuell betjäning. I manuell disk i snabbköpsbutik är emellertid situationen en annan. Här behövs normalt skriftlig information.'' Glasklart eller hur? Tycker ni som jag att det är dunkelt? Vem skall tolka detta? Hur skall tolkningsföreskrifterna se ut? När den borgerliga regeringen nu önskar slopa artikelprismärkning av dagligvaror som tillhandahålls genom självbetjäning tycker vi i de borgerliga partierna att det här är ett bra förslag. Vi vill att svenska folket skall hysa respekt för våra lagar, och då skall den föreslagna prismärkningslagen avslås. Men Ny Demokrati påhejar nya krångellagar. Det tycker jag går i stick i stäv med det valbudskap man spred under valrörelsen. Eller är regleringsbehovet så stort? Ett vet jag, och det är att glesbygdshandeln kommer att drabbas om lagen går igenom. I dag finns det ca 8 000 livsmedelsbutiker i landet. Av dessa är 4 000 vanliga butiker, 2 000 servicebutiker och 2 000 stormarknader. De senare kommer knappast att påverkas, eftersom en stor del av deras sortiment exponeras från stora lastpallar och därmed undantas från märkning på varje enskild vara. Deras konkurrenssituation kan därmed förbättras. Det finns exempel på många stormarknader här i Sverige. Jag behöver inte nämna dem vid namn. Men i glesbygd är situationen en annan. Byn står och faller med butiken. Där blir lagstiftningen kännbar. Hur kommer de små butikerna i glesbygd och mellanbygd, t.ex. i Lycksele, Storuman eller Vilhelmina att klara sig? Skall de räknas in i gruppen mindre butik med manuell betjäning eller i gruppen snabbköpsbutik med manuell disk? Här gäller ju olika regler. Vilka grupper är det slutligen som drabbas mest av de prishöjningar som följer i spåren av lagstiftningen? Jo, de som spenderar en relativt stor del av hushållsbudgeten på nödvändighetsvaror. För oss liberaler är glesbygdens överlevnad och lägre priser för konsumenterna viktigare än att stifta onödiga lagar som blir svåra att följa. Herr talman! Jag yrkar med detta anförande bifall till reservation 1 i lagutskottets betänkande

Herr talman! När vi står inför uppgiften att fatta beslut om en prisinformationslag tror jag att det är en sak som vi inledningsvis skall ha fullt klart för oss. Det är att vi inte diskuterar huruvida det skall ges information om priser eller inte. Vi är nog alla överens om att sådan behövs och sådan skall vi ha. Frågan gäller i stället huruvida det måste skrivas in i en lag eller inte. Frågan gäller också huruvida en butiksägare skall ha frihet att själv avgöra på vilket sätt prisinformationen skall ges eller om det skall skrivas in i en lag att det måste ske på just ett sätt. Frågan gäller därmed också om livsmedelshandlarens kunder i den fria konkurrensens namn skall få vara med och påverka på vilket sätt prisinformationen skall ges, eller om det i stället är vi som politiker som genom en lag skall säga att prisinformation bara kan ske på ett enda sätt. I valrörelsen dök det upp ett nytt parti. Dess företrädare reste land och rike kring och demonstrerade med ölbackars hjälp hur lätt det var att sänka skatter och avgifter och hur många lagar och regleringar som skulle kunna tas bort. Allt detta var bara påfund av politiker som inte hade någon kontakt med verkligheten och som bara önskade detaljstyra och lägga sig i sådant som de inte förstod sig på, hette det. Genom dessa förslag och dessa uttalanden kom partiet in i riksdagen. Nu, efter två månader i riksdagen, ställs partiets ledamöter inför ett första konkret förslag om att ta bort en onödig lag. Då väljer de att ansluta sig till riksdagens båda välkända regleringspartier för att behålla just denna lag -- för si, icke kan vi väl låta folk själva få avgöra hur de vill ha det med den information de skall få om specerihandlarens priser. Så resonerar den som i sin roll av politiker tycker sig vara en överförmyndare för väljarna. Det kanske förvånar en del att just Ny Demokrati intar denna position. Därför är detta ytterst ett vägval mellan å ena sidan reglerare och prishöjare och å den andra sidan oss som vill minska antalet lagar, regleringar, förbud och påbud och i stället öka konkurrensen och få ned priset på varorna. På den ena sidan står förutom vänsterpartiet också social och nydemokrater, på den andra de fyra borgerliga partierna. Men både jag och många med mig vet också att det finns åtskilliga inom Ny Demokrati som har en annan uppfattning än partiets officiella. Ni har nu möjlighet att välja bort en onödig lag, att vara med och öka friheten och möjliggöra lägre priser. Det är bara att stödja den borgerliga reservationen 1 som är fogad till betänkandet. Det är också anmärkningsvärt, herr talman, om än kanske inte lika överraskande, att socialdemokraterna kan ansluta sig till förslaget att bibehålla bestämmelsen om prismärkning. Ett av den tidigare regeringens prioriterade mål under de sista åren var att hålla priserna nere. Det ställningstagande som socialdemokraterna nu har gjort i lagutskottet motverkar detta syfte. Måhända beror det på att Sverige i dag har en annan regering. Det finns, som jag ser det, i huvudsak tre skäl till att bifalla regeringens förslag och därmed avslå utskottsmajoritetens. Det första är att prisinformation faktiskt är och skall vara ett konkurrensmedel. Det skall med andra ord vara möjligt att göra på litet olika sätt. Prisinformation är ett konkurrensmedel precis som pris, kvalitet, service och öppettider är det. Det kunde vara intressant att få höra om de som nu vill lagreglera sättet att informera om priset också vill stifta lagar för att reglera övriga konkurrensmedel. Det andra skälet är att om vi genom lagstiftning låser fast oss vid ett gammalt prismärkningssystem, riskerar vi samtidigt att motarbeta nya tekniska lösningar. Sådana finns. De införs i snabb takt, och de är ofta bättre och effektivare och mera kundvänliga än dem som vi hittills har haft. Men om vi förbjuder de systemen, har vi därmed med lagens hjälp låst oss fast i någonting föråldrat. Det tredje och säkert för många människor viktigaste skälet är att kostnaderna stiger. Det blir kostnadshöjningar på varje enskild vara som skall prismärkas, och totalt innebär det att kostnaden blir åtskilliga hundratals miljoner högre, närmare bestämt strax under en miljard kronor. Det är en prishöjning som vi alla vet att det bara finns en som får betala i slutändan, och det är konsumenten. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den borgerliga reservationen 1, fogad till betänkandet.

Herr talman! Det är roligt att Ian Wachtmeister tycker att det är trevligt i riksdagen. Det tycker vi andra också. Och vi tycker att det är ännu roligare om vi får fatta bra beslut i riksdagen. Det beslut som Ny Demokrati tänker ställa upp för blir inget bra beslut. Det blir inget bra beslut för konsumenterna heller. Nu försöker Ian Wachtmeister blanda in äpplen och päron i debatten. Den handlar om prislappen -- den handlar inte om butiksetablering och den vita limpan. Det är andra frågor som avgörs i ett annat sammanhang. Från folkpartiet liberalernas sida är vi helt inne på tanken att det skall bli en fri butiksetablering. Men genom att försvåra för den handel som finns i dag, särskilt i glesbygden, och göra det krångligt och besvärligt för den kommer man att slå ut de små butiker som finns i glesbygden. Det tror jag inte att svenska folket och framför allt inte konsumenterna vill ställa upp på. Framför allt blir varorna dyrare, och pengarna kommer inte att räcka till på samma sätt. Jag tror också att det vore nyttigt om Ian Wachtmeister läste vad näringsfrihetsombudsmannen och statens pris och konkurrensverk har sagt. De har uttalat att en detaljerad reglering hämmar konkurrensen och leder till prisstelhet, med risk för höjda priser för konsumenterna. Vi skall ha fri butiksetablering, och vi skall ha prismärkning på varorna utan lagstiftning -- med den här krångliga lagen kommer det att bli en rad lagöverträdelser. Då tjänar lagen ingenting till. Vi som tillhör dem som tycker att man skall slippa lagstiftning har ändå så kraftigt understrukit att prismärkningen skall åstadkommas genom en frivillig överenskommelse mellan handeln och konsumenterna. Genom att vi som konsumenter kan ha den dialogen i gång får vi en prismärkning, men vi skall absolut inte ha någon lagstiftning som den föreslagna.

Herr talman! Priset är mycket viktigt för den som betalar det, säger Ian Wachtmeister. Det är precis det som det här gäller. Obligatorisk prisinformation inskriven i lagen höjer priset. Det är ett faktum som det bara är att konstatera. Jag konstaterar också att Ian Wachtmeister inte heller har förnekat det. Jag lyssnade faktiskt till Ian Wachtmeister i går här i kammaren -- det kanske förvånar honom. Han sade då att vi här i riksdagen alltid väljer det bästa förslaget, varifrån det än kommer. Visserligen förklarade Ian Wachtmeister sedan att vad han dittills hade sagt var ironiskt, ett tillägg som han sade sig göra för att inte framstå som politiskt naiv, hur nu någon skulle kunna anklaga Ian Wachtmeister för något sådant. Men låt oss låtsas att han menade allvar. Man kan då undra: Är verkligen det bästa för svenska folket att införa en lag som höjer priser på praktiskt taget varje vara i livsmedelsaffärerna, när den sammanlagda kostnaden enligt vad vi vet är bortemot 1 miljard kronor, och när det enligt vad vi också vet alltid är konsumenterna som får betala? Är verkligen det bästa för svenska folket att låsa fast detta i en lag och stoppa vidare utveckling när det gäller prisinformationen? Frågan kan faktiskt ställas: Skulle Ian Wachtmeister kunna tänka sig att göra detta på något annat område? Jag tror det knappast. Är det verkligen en lag som är nödvändig? Är inte det här en sådan lag som Ian Wachtmeister före valet, när han reste land och rike runt, förklarade var onödig -- det var då ingen måtta på det antal lagar som skulle avskaffas. Här har vi ett första exempel på en lag som faktiskt kan avskaffas. Då lever Ny Demokrati inte upp till vad man tidigare sagt. Men nu är det ju inte längre ''före valet'' utan två och en halv månad efter valet, och då gäller uppenbarligen något helt annat.
Herr talman! Fri konkurrens är det bästa sättet att sänka priset, herr Stenmarck. Det är det vi vill åstadkomma. Vi har inte fri konkurrens på det här området -- kom inte och säg det! Däremot kan vi försöka tvinga fram det, och det skall vi också göra. Det kommer vi att göra på annat sätt, och det ärendet kommer också att behandlas här i kammaren. I den här frågan gäller det att ge konsumenterna de vapen man kan ge dem: att se vad priset är, att hemma kunna jämföra priserna. Det kostar 0,3 % eller någonting sådant, men det kan ge betydligt större effekt. Vi har själva gjort undersökningar -- det kommer ni alldeles strax att få se flera bevis på. På ett ställe hade fyra av fem varor som stod på hyllorna och inte var prismärkta ett annat pris i kassan än det som angavs på hyllorna. Det här är en jätteaffär, och jag kan lova att vi skall hålla tummen på ögat på de berörda. Vi går med på att prismärkningen avskaffas den dag då det är fri konkurrens, men det är det ännu inte, och det vet ni alla. Om det vore så, då skulle vi inte ha världens högsta priser på detta område. Det är dessa höga priser som vi vill komma åt. När vi under valrörelsen åkte land och rike runt förklarade vi att vi skulle jobba för folks bästa och se till att de fick någonting för sina pengar. Vad vi nu gör är precis i stil med vad vi sade då. Ni tycks falla för det storfinansiella resonemanget, och det är ju kul. Vi, som har varit med förut, vet hur man tänker i de lägren.
Herr talman! Vi brukar anklagas för samröre med storfinansen från helt andra håll, men det är intressant att höra samma anklagelse från Ian Ian Wachtmeister efterlyser äkta konkurrens, och en sådan finns helt riktigt inte i dag. Just därför skall vi nu ta ett första steg i rätt riktning, men det är uppenbarligen inte Ny Demokrati beredd att göra. I sin motion har Ny Demokrati gjort en koppling mellan prisinformationslagen och en nödvändig förändring av plan och bygglagen. Båda lagarna skall förändras, säger man, och det ligger naturligtvis mycket i det. Vi är överens om att båda lagarna är felaktiga, onödiga och behöver ändras. Regeringen har också föreslagit förändringar i dessa lagar. Det skall inte längre vara möjligt i en kommun att förhindra nyetablering av livsmedelsaffärer. Konkurrensen måste öka. Att detta är något som regeringen önskar har den visat i ord och handling på åtminstone tre olika sätt. Det första sättet var att i regeringsförklaringen den 4 oktober ge klart uttryck för detta. Det andra sättet var att förklara att man kommer att lägga fram förslag om en skärpt konkurrenslagstiftning. Det kommer att ske redan till våren 1992. Det tredje sättet var att som ett av sina absolut första förslag förelägga riksdagen ett förslag om att planoch bygglagen skulle förändras i syfte att uppnå en sådan etableringsfrihet. Det fjärde sättet arbetar bostadsutskottet för närvarande med. Där har man dragit slutsatsen att den föreslagna förändringen av PBL inte är tillräcklig, och därför skärper man lagen. Ny Demokrati har sagt att det också måste finnas en tidsmässig koppling mellan de båda lagförslagen. Så blir det också. Den förändring av PBL som föreslås är avsedd att träda i kraft den 1 mars 1992. Prisinformationslagen skall träda i kraft den 1 april 1992. Det är alltså bara att konstatera att Ny Demokratis önskemål i motionen med anledning av PBL blir uppfyllda. Därmed finns det skäl att i realiteten leva upp till den koppling som ni själva har pekat ut mellan prisinformationslagen och plan och bygglagen.
Herr talman! Jag har inte påstått att det är något fel med att ha samröre med storfinansen, Per Stenmarck. Däremot är det naivt att gå på de argument som används där. Det är nämligen inte storfinansens representanter som har valt er till denna riksdag, utan det är en stor mängd väljare som inte tillhör storfinansen. Det är dessa väljares intressen som vi är utsedda att bevaka. Det gör vi i Ny Demokrati på det sätt som jag har beskrivit. Det är bra att det sker en förändring av plan och bygglagen. Det har gjorts nya skrivningar i den lagen för att göra den bättre. Det har sagts att den nuvarande lagen är bra, men när vi tryckte på och sade att det måste ske förändringar i lagen, så fann man att det faktiskt gick att skriva om lagen så att den nästan blev användbar. Man började således skriva om lagen och ville att vi i gengäld skulle ändra vår uppfattning i fråga om prismärkningen. Men vi är inte så naiva att vi går på detta. Det finns en stor elefant som vi måste trampa på tårna riktigt ordentligt och bryta sönder. Det är inte så enkelt att göra det, men när det väl är gjort, då går vi med på att ta bort prismärkningen. Då drar vi tillbaka våra yrkanden, och den här dagens debatt kan glömmas. Men det roliga, Per Stenmarck, är att prislapparna ändå kommer att finnas kvar.

Herr talman! Vi kan inte beskylla herr Wachtmeister för att vara konsekvent. Full konkurrens skall råda innan han går med på detta första steg för att avreglera ett område. Han gömmer sig bakom konstaterandet att plan och bygglagen inte riktigt räcker till. Herr Wachtmeister vet mycket väl att ändringarna i planoch bygglagen kommer att träda i kraft den 1 februari 1992. Målsättningen är att konkurrensen skall fungera på ett bra sätt. Det är svårt att förstå hur Ny Demokrati skall kunna medverka till en ökad konkurrens och en avreglering utan att vara beredd att ändra i lagar innan man vet hur de har fungerat på marknaden. Det är dags för Ny Demokrati att fundera över om det inte är bättre att först fatta beslut om en lagändring och därefter se till effekterna på marknaden. Om man inte tror på den ordningen, då kommer man aldrig att våga ta det första steget. Det är något som vi måste våga för att få full konkurrens på den svenska marknaden.

Herr talman! Givetvis kommer vi inte att göra på det viset, något som jag tror att alla förstår. Jag har försökt förklara att vi i detta fall har anledning att befara att det inte räcker med de föreslagna åtgärderna. Därför vill vi hålla kvar tummen på ögat på de berörda. , statsrådet Bo Könberg och kommunikationsminister Mats Odell hade infunnit sig i kammaren för att svara på muntliga frågor.

Herr talman! Det beror litet på hur man räknar, om man räknar den öppna eller den totala arbetslösheten. Det går att räkna på olika sätt, och det går att få fram siffror som är både lägre och högre än dem som frågeställaren angav. Den enda politik som är möjlig att föra är dels att med en aktiv arbetsmarknadspolitik försöka hantera den situation vi har -- detta är en kortsiktig åtgärd som är nödvändig och ofrånkomlig och vår skyldighet -- dels att på lång sikt se till att vi får tillväxten tillbaka. I dag har vi i svensk ekonomi ingen tillväxt över huvud taget. Det är fråga om en negativ BNP-tillväxt -- ett egenartat begrepp. Nästa år ser det ut att bli fråga om samma sak; produktionen faller. Detta är den under lång tid uppdämda strukturkrisen i svensk ekonomi och svenskt näringsliv. Den lovar vi inte -- den kan ingen regering lova -- att häva på någon vecka, någon månad eller ens några år. Men med en långsiktigt riktig politik skall vi göra det. Jag vill sedan gärna lägga till att det finns en underliggande styrka i det svenska samhället, i svensk teknologi, i svenskt företagande och i en bred politisk konsensus kring bl.a. den hårdvalutapolitik och den inflationsbekämpningspolitik som är nödvändig. Detta gör att vi har bättre förutsättningar än många andra länder att klara av situationen.

Herr talman! Arbetslösheten blir inte högre till följd av regeringens åtgärder. Den blir lägre till följd av regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men den kommer av allt att döma att bli högre på grund av kostnadskrisen. Som frågeställaren vet finns det de som under mycket lång tid har varnat för att den s.k. tredje vägens ekonomiska politik förr eller senare leder ut över ett stup, in i en vägg, eller hur det nu var en prominent socialdemokrat valde att formulera sig. Det är inte den nuvarande regeringen som har börjat tala om ett stålbad för svensk ekonomi som en följd av den tredje vägens ekonomiska politiks misslyckande, utan det var en finansminister i en tidigare socialdemokratisk regering som myntade det uttrycket.

Herr talman! Jag vill vända mig till finansministern med anledning av det som hände på valutamarknaden i förra veckan. Innan jag ställer min fråga skulle jag vilja be om ett enkelt klarläggande. Anser finansministern att det finns några som helst ekonomiska skäl till att omvärlden skall bedriva spekulation mot den svenska kronan?

Herr talman! Låt mig först något kommentera frågan. Vad gäller byggandet ser vi nu sviterna av den överhettning som den tidigare regeringen skapade. Vi har 20 000 tomma lägenheter, och det är nu fråga om en återgång till en mer normal verksamhet. Detta är i allt väsentligt en följd av den överhettning som skapades och den bristfälliga politik som fördes under Allan Larssons tid. På valutamarknaden är problemen, som riksbankschefen har anfört, skapade av externa svårigheter, framför allt i Finland men också i vår omvärld i samband med en del oroligheter på de finansiella marknaderna. Den politik regeringen bedriver går ut på att skapa långsiktiga förutsättningar för en växande ekonomi, som kan skapa jobb och stigande realinkomster. Detta är en bra politik, och det är den enda politik som kan ge en stigande levnadsstandard åt medborgarna i Sverige.

Herr talman! Inom jordbruket och växtförädlingen liksom inom de flesta andra områden går vi mot en alltmer internationaliserad marknad. Konkurrensen kommer på sikt inte att upprätthållas inom landet utan inom den vidare marknad som vi kommer att ingå i. I det sammanhanget tror jag att det är väsentligt att man har starka företag i Sverige, som kan hävda sig och finnas kvar. Jag tror att det kan ske också om det skulle vara så att det bara finns ett företag i Sverige.
Herr talman! Regeringen har i andra sammanhang talat om vikten av att bryta upp monopol och nämnt just det argument som jordbruksministern här för fram, att en speciell bransch måste vara stark för att klara sig i EG. Detta för bransch efter bransch nu fram, men det kommer sannolikt att bli till förfång för Sveriges bönder.

Herr talman! I Dagens Nyheter i förra veckan kunde vi läsa att folkpartiledaren hållit ett tal för sin partistyrelse och uttryckt djup oro över social nedrustning och över att idéerna om att rusta ner välfärdsstaten lever vidare bland moderaterna. ''Solidaritet och tolerans sitter trångt i dag'', sade Könberg Bengt Westerbergs oro?

Herr talman! Är det den inställningen som kommer till uttryck när man sänker skatterna för kapitalägare och rika med mångmiljardbelopp -- mycket större belopp än vad man sedan tar från barnfamiljer och sjuka? Vad är det mer ni skall ta, Bo Könberg? Ni ville inte svara på det i den allmänpolitiska debatten. Vilken är nästa grupp ni skall ge er på? Och varför kan ni inte, när den ekonomiska situationen är så allvarlig, dra tillbaka era skattesänkningsförslag och hålla händerna från barnbidragen och karensdagarna?

Herr talman! Svaret på den första frågan är nej. Svaret på den andra frågan är att vår förhoppning är att arbetsmarknadens parter, i den händelse riksdagen bifaller ett regeringsförslag om att införa två karensdagar, inte avtalar om någonting annat. I den händelse man gör det är regeringen beredd att pröva åtgärder vad gäller förslag till riksdagen.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Vi hade en folkomröstning i Sverige senast 1980, och vi skall få en till 1994. Den fråga många ställer sig är: Kan vi få frågor som kan besvaras med ett enkelt ja eller nej i den folkomröstningen, eller ser statsministern att det kan bli ännu fler linjer, i likhet med folkomröstningen 1980?

Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Den har att göra med regeringens allmänna ideologiska hållning och är klarast uttryckt i regeringsdeklarationen. Jag tycker därför att frågan är principiellt politiskt intressant. I slutorden av regeringsdeklarationen säger statsministern att kollektivismens era är slut. Med anledning av det har jag två frågor. Är inte statsministern litet orolig för att med sådana definitiva uttalanden, som mycket påminner om de hårda och definitiva uttalanden som vi har hört från vänsterhåll tidigare under detta århundrande, hamna på den historiska sophögen likt kommunismen? Den andra frågan är: Ifall kollektivismens era är slut, vad är i så fall EG, som statsministern så gärna vill föra in oss i? Är det något slags kollektiv, eller är det uttryck för en mera individuellt inriktad politik?
Herr talman! Jag tackar Widar Andersson för frågan, men jag beklagar att denna form för diskussion inte ger utrymmme för de djupare ideologiska tankeutbyten som jag gärna skulle vilja ha med Widar Andersson. Jag vill samtidigt passa på att ge honom en komplimang för de intressanta inlägg som han har gjort i de olika debatterna, inte minst för att han i olika sammanhang har försökt att analysera regeringsförklaringen, och då har han i sina egna resonemang hamnat ganska nära den grundfilosofi i fråga om samhällspolitiken som regeringsförklaringen ger uttryck för. Jag håller med Widar Andersson om att det finns en risk för att man är alltför definitiv i sina formuleringar. Det är inte fråga om svart eller vitt, för vi befinner oss inte i någon digital värld när det gäller ideologier. Det är nog alldeles klart att vi är på väg från en tidsålder som kännetecknats av de storskaliga, monopolinriktade, centralistiska, kollektivistiska lösningarna till en tidsålder med mer av valfrihet, individualism, decentralisering och av mångfald. När det gäller EGs roll i detta sammanhang vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på den målformulering som gäller för den nya europeiska unionen och som lades fast i Maastricht. Denna målformulering kommer att vara vägledande för det europeiska samarbetet. Man talar nu om ett allt närmare förbund mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära människorna som möjligt. Det är ett försök att i en ny historisk period ta sig an de problem för vilka nationalstaterna har blivit för små, samtidigt som man skall undvika övercentralisering och i stället överlåta så mycket som möjligt till individer, till lokala, regionala och till nationella politiska instanser.

Herr talman! Grundinställningen är fortfarande densamma. Avsikten är att det skall göras en skogsmarkskalkning. Det är också viktigt att se till att alla inblandade, även näringen, tar sitt ansvar.

Herr talman! Jag riktar min fråga till Mats Odell. Den handlar om postverket och dess adressregister. Postverket har en tydlig ambition att bygga upp ett personregister utifrån de adressförändringar som vi medborgare lämnar in till posten. För att göra det hela ekonomiskt har man också ambitioner att använda registret som inkomstkälla. Jag har tidigare frågat företrädare till kommunikationsministern och fått svaret att det inte är aktuellt att ge ett sådant tillstånd. Jag skulle nu vilja höra vad Mats Odell har för åsikt om postverkets adress och personregister samt om en eventuell försäljning av uppgifter ur detta register.

Herr talman! Statministern uttalade sig i Svenska Björeman på ett sätt som inte anstår en statsminister. Statsministern sade: ''Jag har ingen anledning att bedriva polemik mot en pensionerad och något förvirrad general.'' Björeman har bara, helt riktigt, pekat på de mycket stora ökningar av försvarsanslagen som bl.a. Lars Tobisson utlovat i ett brev till några tusen försvarsanställda i Karlskrona. Det var uppemot 30 miljarder i friska pengar som utlovades. Detta brev har statsministern sedan betecknat som ''internt''. Anser statsministern att han, genom att föra debatten på ett sådant sätt, ökar förtroendet för regeringens säkerhetspolitik och det svenska försvaret?

Herr talman! Statsministern använder i det närmaste okvädingsord om sina seriösa debattmotståndare. Han har talat om general Björneman som att ''han hade väl dragit ned kepsen över öronen så att han inte hörde vad jag sa''. Därmed försöker statsministern dölja att han, just vid det tillfälle som Björneman refererade till, sade ja till de skånska moderaternas försvarspolitiska uttalanden, som innebar ett bevarande av de skånska brigaderna, bl.a. P 6 i Kristianstad. Detta hade kunnat sägas före valet. Debatten blir väldigt osaklig när man använder okvädingsord mot sina debattmotståndare. Varför inte offentligt be general Björneman om ursäkt, statsministern?

Herr talman! Under en av de sista dagarna av vårens arbete fattade vi ett beslut här i kammaren om en ny prisinformationslag. Den behandlade bl.a. skyldighet för handeln att sätta prislapp på varor i dagligvarubutiker med självbetjäning. Prisinformationslagen skall hjälpa oss konsumenter när vi skall välja vara, när vi skall väga pris mot kvalitet och när vi skall jämföra olika butikers utbud. Prisinformationslagen kommer att öka konsumenternas prismedvetenhet. Vidare bidrar den till att spara tid genom att det alltid finns tillgänglig prisinformation, och tid är i dagens läge en dyrbar vara. Prisinformationslagen innebär också att hushållen på ett bättre sätt kan planera sina inköp och på bästa sätt utnyttja sina ekonomiska resurser. Konsumenterna måste ha en möjlighet att summera inköpen innan de kommer till kassan. Dessutom måste man som konsument kunna göra en efterkontroll för att se om rätt pris har tagits ut. Den tekniken finns inte överallt i dag. Därför bör prislapparna vara kvar. Stenmarck tog upp kostnaderna. Kostnaden för artikelprismärkningar uppskattas till några hundra miljoner. Uppgifterna varierar. Det motsvarar enligt konsumentberedningens beräkningar ca 3 kr. per månad och person. Och jag tror att man kan ta på sig denna utgift på 3 kr. per månad och person för att få denna goda prismärkning. En SCB-undersökning bekräftar också detta. Extraprismärkningen kostar en och en halv gång så mycket och är enligt min mening till mindre nytta för konsumenterna. Vi skall inte ha någon extraprisdebatt här i dag, men så länge handeln envisas med att ha extraprismärkningar, kan jag inte acceptera att man för fram kostnadsaspekten i prismärkningsdebatten. Det viktigaste är emellertid en lag som konsumenterna och deras organisationer, de handikappade och pensionärerna länge har frågat efter och som vi nu förhoppningsvis får för andra gången. Det var inget enigt utskott som fattade beslutet i maj i år. En av punkterna där det fanns reservationer var just i fråga om 11 §. Det var moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna som ansåg att artikelprismärkningen var onödig. Centerpartiet liksom vänsterpartiet ingick i utskottsmajoriteten. januari 1992, alltså om tre veckor. Nu kommer den inte att gälla förrän fr.o.m. den 1 april 1992, om den godkänns här i dag. Men vad är orsaken till förseningen? Som vi alla vet fick vi tyvärr en ny regering efter höstens val. En av de punkter där regeringen försöker bryta upp fattade beslut är just 11 § i prisinformationslagen. I proposition 1991/92:55 har regeringen föreslagit att denna paragraf tas bort ur lagen. Den borgerliga regeringen lyckades dess bättre inte i sina avsikter, och det får vi tacka vänsterpartiet och Ny Demokrati för, eftersom de har anslutit sig till socialdemokraternas ställningstagande och förslag. Centerpartiet har tyvärr bytt fot och krupit in under regeringstäcket. Nu har handeln genom regeringens trasslande inte fått klara signaler om att den måste följa tidigare fattade beslut och har därför inte förberett sig på omställningen. Det är rimligt att handeln får den tid som gick förlorad mellan regeringsskiftet och dagens debatt och beslut efterskänkt. Därför flyttas ikraftträdandet fram tre månader, till den 1 april, även om vi socialdemokrater gör det med en viss tveksamhet. I pressen har prislappens vara eller inte vara framställts som ett av de områden där Ny Demokrati ställer sig på konsumenternas sida. Ja, än så länge. Men det egentliga skälet till att Ny Demokrati accepterar prislappen är att den blir ett påtryckningsmedel för att åstadkomma en förändring så att kommunernas rätt att reglera etableringen av affärsverksamhet minskar. Vi socialdemokrater vill ha prislappen kvar, men vi anser att den skall vara kvar därför att den skall ge en upplysning som konsumenterna efterfrågar. Konsumenternas prismedvetenhet ökar, vilket i sin tur är konkurrensbefrämjande. Vi socialdemokrater lyssnar alltså på konsumenterna, och ni andra som står bakom reservation 1 lyssnar på vinstintressena. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan i betänkandet och avslag på de båda reservationerna.

Herr talman! I mitt huvudanförande här i kammaren för någon timme sedan tog jag upp frågorna om vad som kommer att hända. I Västerbotten finns det tre Konsumbutiker, vilka förmodligen hade varit nedlagda om denna lag redan hade införts. Nu har en datorisering kunnat genomföras av butikskassorna, och pengarna har lagts på en modern hantering. Konsumenterna får ett datakvitto där det står vilka varor som är köpta och vad de kostar. Hestvik vem som skall bestämma. Är det konsumentverket eller är det konsumentvägledarna, som ju håller på att försvinna, eller är det polisen som skall komma till butikerna och säga att en viss butik inte behöver prismärka sina varor medan en annan butik tvärs över gatan måste prismärka sina varor? Detta är en lagstiftning som är full av undantag och som inte ger en regel för handlarna. Jag anser inte att det är konsumentverket utan handeln och konsumenten som skall bestämma. Jag som konsument i min butik kan kräva att det finns prismärkning utan att det införs en lag om detta.

Herr talman! Den här debatten blir lång. Jag vill dock säga att jag inte tycker att det är ett krångligt system att ha en prislapp på en vara. När jag går och handlar kan jag ju se vad en viss vara kostar. Jag behöver inte ha en penna med mig för att skriva vilket pris som anges vid en pristerminal eller på en hyllkantsmärkning. Systemet måste bli bättre för kunden. Jag håller med Holger Gustafsson om att det går att utveckla det här systemet. Vi behöver alltså inte behålla det gamla. Något måste alltså göras. Men det måste då finnas ett samarbete mellan konsumentorganisationerna -- som får ta konsumentverket till hjälp -- och handelns representanter. Branschorganisationerna har ett väldigt stort ansvar. De skall se till att de butiker som de ansvarar för verkligen har en ordentlig prismärkning. Jag vet att viljan finns hos branschorganisationerna, som dock inte alltid klarar av att föra ut information om sina intentioner. Här behövs det ett påtryckningsmedel. Det gäller alltså att få branschorganisationerna att ta sitt fulla ansvar, så att konsumenterna får vad de önskar. Handeln är ju till för att erbjuda konsumenterna varor och för att ge konsumenterna prisupplysningar. Dessutom skall handeln vara en serviceinrättning.

Herr talman! Jo, vi ställer helt och fullt upp på kraven på lägre priser, framför allt beträffande maten. Mat är ju något som alla behöver. Men vi tror också att prisuppgifterna gör det möjligt att planera inköpen. Konsumenterna skall slippa extrapriserna, som gör att hushållens inköp styrs av handeln. Vi tycker att det inte får vara så. Konsumenten skall i stället utifrån en ordentlig prisinformation kunna planera sina inköp och därmed sin hushållsbudget. För att detta skall vara möjligt måste det finnas en ordentlig prisinformation. Alla intresseorganisationer håller med oss på den punkten.

Fru talman! Elisabeth Persson gör sig till talesman för hela svenska folket i detta sammanhang, trots ett krympande väljarunderlag för partiet. Hon säger att kds konsumentpolitik är mycket otydlig. Det här är en fråga där vi tydligt visar hur vi ser på konsumentfrågorna. I den proposition som den nuvarande regeringen lagt fram har man fastställt kraven. Det sägs att man klart och tydligt skall ange priset på varan. Det skall vara möjligt att försummera, det skall också finnas möjlighet till eftersummering. Man har ytterligare förtydligat sig genom att säga att prismärkningen skall vara korrekt och tydlig, priset skall vara på produkten eller närmast intill, så att konsumenten inte kan blanda ihop det med andra. Vad vi inte vill göra men som ni vill göra är att binda sig vid en gammal teknik och införa nya regleringar. Det står vi inte bakom. På detta sätt tycker vi att vi tillgodoser våra konsumenters behov på ett bättre sätt än vad ni gör.
Fru talman! Jag gör mig inte till tolk för hela svenska folket, men jag är så pass väl bekant med vad konsumenter tycker i allmänhet efter att ha sysslat med konsumentpolitik ett antal år, att jag utan bekymmer kan säga att konsumenterna vill ha prislappar. Det framgår också av hur de olika konsumentorganisationerna har agerat i frågan, där det inte råder någon tvekan. Jag har lyssna på dem och tycker därmed att jag kan vidareförmedla deras åsikter. Jag skulle vilja fråga: Vad är det för nya, spännande och revolutionerande prislappar som kds vill ha? Är det nya färger? Det är just prislappar på de enskilda varor eller de tjänster som man eventuellt vill köpa som konsumenten vill ha. Detta må vara gammalmodigt, men det är inte förlegat. Jag vill inte påstå att prislapparna är särskilt gamla. På den tid då vi inte hade snabbköpsbutiker fick vi fråga specerihandlaren vad varan kostade innan vi köpte den. Prislappar är någonting ganska modernt, åtminstone betydligt yngre än vad jag själv är. Jag tycker inte att de på något sätt har spelat ut sin roll. Jag radade upp mina argument i mitt huvudanförande och sade att de bidrar till en kunskap om priser, de gör det lättare att jämföra. Kostnadsmedvetna och kunniga konsumenter är väl någonting som vi alla vill värna om. Jag måste säga att jag tycker att kds inhopp i denna fråga inte är särskilt klargörande eller på något sätt fördjupar debatten. Hänvisningen till att prisinformationslagen skulle sätta stopp för ny, rolig och spännande teknik i dagligvaruhandeln ställer jag mig väldigt tveksam till.
Fru talman! Det handlar inte, Elisabeth Persson, om att ha prislappar eller inte. Man måste tydligen vara väldigt tydlig i denna kammare. I propositionen talas det om en tydlig prismärkning, där prislappar mycket väl ingår. Det här är inte en fråga om prislappar och prisinformation eller inte, utan frågan är: Skall vi tvinga fram en prismärkningsmetod och lagstifta om den, eller vi skall vi låta det här området vara fritt för utveckling och vidareutveckling för konsumenter och för dem som handlägger detta ärende? Det är vad frågan gäller.

Fru talman! Det har varit mycket intressant att höra hur man har månat om konsumenterna och att prislappen, som ändå enligt uppgift bara orsakar ett pålägg på ungefär 0,3--0,7 %, kan vara av så stort intresse. Vi har över huvud taget ingen konkurrens i Sverige. Det har vi inte haft på många år. Tre stora grossister styr marknaden totalt. När jag för två år sedan påpekade det fick jag naturligtvis mothugg från branschen. Det jag sade var fel, jag ljög. Jag sade också att extrapriserna fördyrar. ICA, Dagab och KF sade att jag ljög. Det gick att sänka priserna med 2 %, påstod de. Det är bara ett halvår sedan Hemköp erkände att det gick att sänka priserna med 20 %. Men medan vi har diskuterat detta i två år har branschen anpassat sig. Man har insett att PBL kommer att försvinna och därmed möjliggöra för nya att komma in på marknaden. Men inom branschen har man garderat sig smart, på följande sätt. Leverantörerna av märkesvaror har gjort upp om att höja kvantitetskraven så högt att inga fler aktörer kommer in på marknaden. Tidigare var man tvungen att köpa 100 kartonger från Abba för att få rabatt. Nu har man höjt kravet till 2 000 kartonger. Det är naturligtvis ett smart sätt att dominera marknaden. Det har gjort att de frifräsare som fanns på marknaden -- Willys Cash, LL och några fler -- var tvungna att alliera sig med någon av grossisterna. Det går till så att man helt enkelt fakturerar genom grossisterna. Det låter billigt och bra när man pratar om 1 %. Men i verkligheten tar grossisterna hand om årsbonusen och styr marknaden fullständigt. Det är ganska lustigt att folkpartiet säger sig värna om konsumenten. Det är inte mer än en månad sedan det fördes en stor diskussion i Strängnäs, där ett danskt företag ville in på marknaden, inte bara med en butik utan också med grossistverksamhet. Vem var det som sade nej? Jo, det var folkpartiet som röstade bort detta. Man värnade om de tre redan etablerade kedjorna i Strängnäs. Så här har det varit över hela Sverige. I Munkedal var det moderaterna som hade en kamrat som drev en ICA-butik. Ibland favoriseras KF, genom att någon som representerar Konsum sitter i fullmäktige. För att konsumenterna över huvud taget skall få en chans och för att vi skall kunna sänka priserna med 15--20 %, vilket är möjligt, måste fri konkurrens införas. Det är det absolut viktigaste. Det är förunderligt att man börjar i fel ända, med prislapparna, som kanske påverkar priserna med 0,3 %, som många säger. Jag tror inte att det är mer. Hur går då prismärkningen till i butikerna? Fabrikanten märker till största delen upp varorna. Men han märker inte upp varorna med extrapriser. Man skall också skippa extrapriserna, därför att de fördyrar. På 50 % av sortimentet är det någon gång extrapris. Att överlåta till branschen att frivilligt agera med prislappar håller inte av det skäl som någon nämnde tidigare. Det har alltid varit extrapris på kräftor, trots att det finns en lag som säger att varorna måste ha funnits till ordinarie pris i fyra veckor innan man sätter ut ett extrapris. Så här har det varit med julskinkan till jul osv. Det håller inte. Om vi skall få ner priserna här i landet måste vi se till att SPK och NO får möjlighet att agera. Vi pratar om dagligvaror här, men jag kan inte låta bli att gå in på andra branscher, där det är mycket illa ställt. Vi kan se på hur man gjorde med guldhandlaren. Man vägrade leverera när man fick en konkurrent som man inte tyckte om. Så här går det tyvärr till överallt. Det är inte bättre på dagligvarusidan. Hur går det då till när konsumenten jämför priser? I butiken är det naturligtvis inget problem. Men när man kommer hem och skall jämföra med andra butiker vill man ha sin prislapp. Jag roade mig faktiskt i dag med att gå ut på stan. Jag gick till två butiker i den centrala delen och inhandlade två kaviartuber. Det roliga med dem är att den ena är prismärkt och inte den andra. Det roliga är också att det skiljer ganska mycket i pris mellan dem. Vi pratar om 0,3 %, att prislapparna skulle vara helt avgörande för att vi skall få låga priser. Mellan de två kaviartuberna skilde det 13 %. Det är ganska ofattbart. På den ena tuben kan man se priset på prislappen. På den andra kan man inte det. Hemma i skafferiet kan man inte avgöra att det skilde så mycket som 13 % i pris, vilket är en mycket viktig information, om vi nu skall få ner priserna. Vi får aldrig ner priserna om vi inte kan jämföra priserna i olika butiker. Den som säger någonting annat har fel. Inger Davidson sade att den nya lagen skulle leda till en sänkning av prisnivån. Samtidigt tyckte hon att det var fel att de stora lågprisbutikerna skulle få en favör, så att de skulle kunna hålla ännu lägre priser. Det är väl det det går ut på, att vi skall få en konkurrens på lika villkor. Jag förstår självfallet att glesbygden har problem. Det kommer man alltid att ha på glesbygden, oavsett om det blir tvång på att ha prislappar. Men om det är något som man har på landsbygden, så är det tid att märka varor. Jag kan garantera att det inte kommer att kosta någonting. Om man vill sänka priserna, se då till att SPK och NO får möjligheter att agera i dessa frågor! Ge dem de möjligheter som finns i USA! Där kan man inte hålla på och lura konsumenter hela tiden med monopol och kartellbildningar. Det är likadant i jordbruket. En av kds-arna var direktör där tidigare, så han vet om hur mycket det finns att göra när det gäller den kooperativa jordbruksrörelsen. Där går det att pressa priserna. Det handlar då inte om 0,3 % utan förmodligen om 10 %, och det är ganska mycket mera. Det finns naturligtvis mycket ytterligare att säga om hur man skall få ned priserna. Jag kan försäkra att den dag vi har fått fri konkurrens i Sverige skall vi från Ny Demokrati se till att vi inte har en lagstiftning som är byråkratisk. Jag medger att denna lagstiftning är det. Men vi måste tyvärr ha den så länge vi inte har den fria konkurrensen på marknaden. Inför fri konkurrens, och gör det snabbt, så kommer vi också att helt ändra uppfattning! Vi i Ny Demokrati yrkar naturligtvis bifall till utskottets hemställan i denna fråga.

Fru talman! Det var ett intressant inlägg av Bert Karlsson, med mycket intressanta inslag. En del har varit uppe tidigare. Det är bara det att den naturliga slutsatsen av detta rimligen borde vara att följa reservation 1, nämligen att inte hålla kvar vid de regleringar och den byråkrati som Bert Karlsson egentligen vill slå hål på. Han är alltså inte konsekvent. Han talar för en sak och kräver handling för en annan, nämligen att man skall slå vakt om gamla reglerande system och byråkrati, sedan skall vi klara detta ändå. Det är inte konsekvent. Jag skulle förvänta mig att man handlade logiskt. Låt oss bryta upp detta och ta första steget mot en avreglering! Då kan vi vara överens.
Fru talman! Jag erkänner att vi faktiskt måste göra så. Det hade varit enklare om vi hade kunnat ge denna frihet. Men det kan vi inte göra. Konsumenten vill inte heller ha den. Det är underligt att ingen i riksdagen verkar ha pratat med en konsument. Jag har ännu inte träffat någon konsument som inte vill ha prislapparna kvar. Konsumenterna anser att de fungerar. Det här är ofattbart. Men det kan bero på att ingen i riksdagen hinner handla och att vi har så höga löner att vi inte behöver titta på priset lika ofta som andra.
Fru talman! Det här handlar inte om huruvida prislapparna skall vara kvar eller inte. Förslaget som regeringen har lagt är krav på tydlig information, där mycket väl och lämpligen prislapparna kan vara kvar. Vi skall fatta beslut om huruvida det skall detaljregleras eller inte. Jag försöker att vara så tydlig som möjligt på detta område. Ständigt återvänder man till frågan om huruvida vi skall ha prislapparna kvar eller inte. Regeringens förslag innehåller inget hinder för att behålla prislapparna. Tvärtom är vi glada för att utvecklingen går mot en tydligare information till konsumenterna.
Fru talman! Jag försökte tala om hur det går till att jämföra priserna. Man jämför inte priserna i butikerna, utan man gör det när man kommer hem till skafferiet. Jag tror inte att någon i kammaren vet priset på Kalles Kaviar. Den tub som jag fick tag på till priset 21:40 kan inhandlas i en lågprisbutik för ungefär 15 kr. Är det inte viktig information när det skiljer 20-- 30 % på priset? Förutsättningen för att kunna sätta press på butikerna är att kunden vet till vilket pris han har handlat. Det är inte i butiken som det syns, utan det är först när man kommer hem. Då blir man faktiskt chockad. Jag blir ofta chockad, och jag blir mycket förgrymmad på min fru när hon inte handlar på det billigaste stället.

Fru talman! Det finns många fler lagar. Börja med körkortslagen och indragningar av körkort. Där är mycket byråkrati.
Fru talman! Bert Karlsson säger att det är underligt att de borgerliga har gått ihop med facket. Jag tycker att det är mer underligt med en annan konstellation i kammaren i dag, nämligen Ny Demokrati, socialdemokraterna och vänstern. Det är ny allians. Om den är ohelig eller inte får verkligheten visa efter det att vi har fattat beslut i dag. Jag förvånar mig över Bert Karlssons argumentation. Han tycker att vi börjar i fel ända. Han pläderar för fri konkurrens, och han vill då som sitt partis talesman tala för att införa en ny lag. Det är ingen som motsätter sig en prismärkning av varorna. Tvärtom tycker alla att det är viktigt. Men varför skall det vara en ny lagstiftning? Det är det som är underligt i denna konstellation. Bert Karlsson säger också att han vill ha en konkurrens på lika villkor. Ja, det är vad vi alla vill ha, särskilt vi från de borgerliga partierna. Vi har arbetat för det. Den här lagen kommer att medverka till att det inte blir konkurrens på lika villkor. Tvärtom. Lågprisbutiker som exponerar varor på stora lastpallar behöver inte artikelmärka varenda vara. Det räcker med en prislapp på väggen. Sådana butiker som Bert Karlsson företräder kommer att ha konkurrensfördelar. Däremot kommer de mindre butikerna att råka ut för prishöjningar som kommer att drabba konsumenterna. Jag hänvisar till det exempel Bert Karlsson gav. Det finns datakvitton. Var och en som kommer hem kan läsa på detta kvitto vad varorna har kostat. Det är ingenting som hindrar att man sparar på kvittona. Det går att sätta upp en spik på väggen och fästa kvittona där. Då vet man vad varan kostar och kan göra jämförelser. Jag kan hålla med Bert Karlsson om att det är oerhört viktigt att vi konsumenter håller prispress på varor och att vi ser till att få varor till ett rimligt pris. Med en ny lagstiftning som kommer att kosta handeln 900 milj.kr., och som i slutändan kommer att belasta konsumenten, och som kommer att kosta samhället mycket pengar, blir det inte bättre och billigare varor.

Fru talman! Bert Karlsson upprepar med en drucken papegojas envishet svepande generaliseringar om konsumentpolitiken som faktiskt inte är riktiga. Bert Karlsson nämnde guldhandlaren i Borås. Jag har själv varit hos näringsfrihetsombudsmannen i detta ärende. Jag vet att NO har granskat den leveransvägran han var utsatt för, och han har fått rätt på alla punkter. Det är så komsumentpolitiken skall fungera. Om Bert Karlsson hade läst lagutskottets betänkande, skulle han sett att det där mycket klart framgår att de konkurrensvårdande myndigheterna -- NO och statens pris och konkurrensverk -- har uttalat sig mot en detaljerad reglering, eftersom de menar att det hämmar konkurrensen. Jag trodde faktiskt, om jag nu hört rätt i valrörelsen, att Ny Demokrati ville ha en fri konkurrens och en bra marknadsekonomi till gagn för konsumenterna, men jag kanske har fel på den punkten.

Fru talman! Det är inte mycket mer att tillägga. Jag tycker att man har tagit fram alla argument. Om sedan inte alla förstår dem, är det inte någonting att göra åt. Det viktigaste är att vi i Ny Demokrati känner att vi är överens med konsumenterna. Vi tror att det här är rätt sätt att nå de lägsta priserna. Vi får se om ett halvår. Har vi fel får vi väl ändra oss. Det kommer vi naturligtvis att göra då. Men jag är helt övertygad om att vi är på rätt väg.
Fru talman! Bert Karlsson och Elisabeth Persson är överens om att det inte är konsumenterna själva utan konsumenternas ställföreträdare som skall avgöra om de vill ha den här tjänsten. Det finns naturligtvis en grundläggande skillnad när det gäller vårt sätt att se på det här. Jag menar att man bäst får den signalen ute i butikerna i det val konsumenterna gör, i val av butik. Något bättre sätt finns inte. Jag är för min del alldeles övertygad om att om detta väldiga tryck på att få artikelprismärkning hade funnits, hade en sådan sedan länge funnits på ett helt annat sätt än det gör. Får jag också upprepa vad jag tycker är viktigt. Butikerna kommer naturligtvis att använda det här som ett konkurrensmedel för att, precis som ni säger, man skall kunna titta i skafferiet när den nya burken kommer. Då kommer det att bli det konkurrensmedel som jag menar att det skall vara. Men vi skall alltså inte tvinga på konsumenterna detta och säga att vi vet bättre än de själva hur detta skall se ut.